Fru talman! Jag ska börja med att tacka Jens Holm för två bra interpellationer. Det är viktigt - och det har jag sagt förut - att vi i Sveriges riksdag diskuterar de oerhört viktiga miljö och klimatfrågorna. Jag skulle bara önska att det var mer än en ledamot närvarande. Det är dessutom roligt med åhörare på läktaren, men jag skulle önska att ni var hundra gånger fler när vi diskuterar dessa frågor. Fru talman! Den här interpellationen handlar om de miljökvalitetsmål som ska nås till 2020 och om jag avser att verka för att miljö och klimatbedömningar görs i framtida propositioner - regeringens förslag till riksdagen - i enlighet med vad Naturvårdsverket har föreslagit. Jag tänkte börja med frågan om de 16 svenska miljökvalitetsmålen, som jag hoppas att alla känner till. Precis som Jens Holm konstaterar visar myndigheternas bedömningar att 14 av 16 miljökvalitetsmål inte kommer att nås till 2020. Det är samma bedömning som presenterades i Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering förra året. Även om det finns positiva utvecklingstendenser vad gäller både miljötillståndet och miljöarbetet är dessa inte tillräckligt starka för att vi ska nå de högt uppsatta målen. Det är värt att notera att de tre senaste utvärderingarna som myndigheten genomfört ger en mer negativ, men samtidigt en mer rättvisande, bild av möjligheterna att nå målen jämfört med tidigare års redovisningar. Det beror på att myndigheternas bedömningar av möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen nu utgår från faktiskt beslutade förutsättningar. Det är en mer gedigen bedömning. Tidigare bedömningar var friare där myndigheterna i sina bedömningar räknade in effekten av möjliga, men inte beslutade, styrmedel. Jag hade förstås önskat att bilden skulle vara mer ljus, men jag tycker ändå att det är bättre att vi vet var vi står, att bedömningarna är mer realistiska. Miljödepartementet och Naturvårdsverket har lagt ned mycket jobb på att konkretisera miljömålen med hjälp av etappmål och se till att utvärderingen blir tydligare. Det är viktigt att vi har en korrekt bild av verkligheten för att vi ska kunna sätta in rätt styrmedel och åtgärder i tid. De svenska miljömålen är ambitiösa. Vi förfogar över mycket som kan göras, men mycket måste göras internationellt. Flera av miljökvalitetsmålen kommer inte att kunna nås med hjälp av svenska åtgärder. Naturvårdsverket anger att för fem av miljökvalitetsmålen är problemen sådana att de inte kan lösas i Sverige. Även om Sverige länge verkat aktivt inom EU och i internationella sammanhang är vi långt ifrån lösningen på många av de gränsöverskridande miljöproblemen - tänk klimat, till exempel. Men mycket kan självklart göras även i Sverige, och vi har redan sjösatt flera processer för att målen ska nås. Den parlamentariska Miljömålsberedningen har här en central roll för att hitta vägar framåt för att nå miljökvalitetsmålen. I Miljömålsberedningen sitter alla riksdagens partier med. Regeringen har gett Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder inom flera prioriterade områden. Miljömålsberedningen lämnade sitt förslag på en strategi för en giftfri miljö i juni 2012. Förslaget har remissbehandlats, och vi analyserar nu beredningens förslag till ytterligare etappmål och åtgärder. Miljömålsberedningen har också regeringens uppdrag att föreslå strategier för långsiktigt hållbar markanvändning och för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik. Uppdraget om markstrategin ska delredovisas i juni 2013, och bägge uppdragen ska slutredovisas senast i juni 2014. Inom klimatområdet har Riksrevisionen de senaste åren utvärderat olika aspekter av klimatpolitiken och kommit med rekommendationer om bland annat hur regeringen styr och följer upp och hur kostnadseffektiviteten kan förbättras. Regeringen har svarat riksdagen på dessa rekommendationer och kommer att fortsätta att utvärdera styrmedlens effektivitet, fördelningseffekter och behov av förändringar, dels i samband med kontrollstation 2015, dels i det mer långsiktiga arbetet med en färdplan till 2050 och visionen om inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Miljöproblemen och deras lösningar spänner över alla samhällssektorer och ligger ofta utanför Miljödepartementets direkta ansvarsområde. Inom regeringen arbetar vi därför fortlöpande med att integrera miljökvalitetsmålen i alla politikområden. Ett viktigt steg är att vi har gett 25 myndigheter ett utpekat ansvar i miljömålssystemet, som bland annat innebär att de ska verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås. Jag träffar regelbundet myndighetscheferna och har en informell dialog om hur de integrerar miljöarbetet i sin verksamhet. Jens Holms frågar också om jag avser att verka för att miljö och klimatbedömningar görs i framtida propositioner i enlighet med vad Naturvårdsverket föreslagit. Naturvårdsverket bedömer i underlaget för klimatfärdplanen att det är angeläget att bedömning och beskrivning av miljökonsekvenser systematiskt kommer in i ett tidigt skede. De lyfter fram EU-kommissionens arbete med hållbarhetsbedömningar. Jag vill framhålla att regeringens miljöledningssystem redan i dag innebär att alla förslag till propositioner, skrivelser till riksdagen, lagrådsremisser, förordningar och departementspromemorior som bedöms vara av betydelse för miljön ska innehålla en bedömning av vilken miljöpåverkan som förslaget får om det genomförs. Jag vill avslutningsvis försäkra att regeringen kommer att fortsätta att arbeta aktivt för att vi ska nå de viktiga svenska miljökvalitetsmålen.

Fru talman! Tack, Lena Ek, för svaret på min interpellation. Hjärtligt välkomna till alla som är här och lyssnar i dag. Jag har ställt frågan till miljöministern med anledning av Naturvårdsverkets uppföljning av hur väl vi lever upp till de 16 miljökvalitetsmålen. Naturvårdsverket konstaterade i en gedigen genomgång - rapporten på flera hundra sidor - att vi inte kommer att uppnå 14 av de 16 miljökvalitetsmålen med hjälp av nuvarande styrmedel och beslut. Vilka är de 16 miljökvalitetsmålen? Jag tycker att de är så viktiga att jag vill berätta vilka de är. Begränsad klimatpåverkan är det första målet. Frisk luft är det andra målet. Sedan fortsätter det med Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö och, avslutningsvis, Ett rikt växt och djurliv. Det är bara för ett av dessa mål, Skyddande ozonskikt, som Naturvårdsverket kan säga helt klart och tydligt att verket kommer att uppnå målet med hjälp av gällande lagar, regler och styrmedel. Vi är nära att nå fram till målet Säker strålmiljö, men inte ens där är vi riktigt hemma.

Det är 2020 som gäller, och det är inte särskilt många år kvar. Det vore på sin plats om ministern här och nu kan presentera nya initiativ, inte bara vad som görs i Miljömålsberedningen och vad som har beslutats om tidigare. Det känner vi till, och det känner också Naturvårdsverket till. Det jag och många med mig vill veta är vilka nya initiativ som är på gång från regeringen. Jag skulle särskilt vilja ta upp miljömålet Levande skogar. Ofta brukar det inte vara vår miljöminister som hanterar den frågan utan landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Jag har diskuterat skogspolitik, Lena Ek, många gånger med Eskil Erlandsson. Eskil Erlandsson brukar upprepa som ett mantra att det finns något som heter frihet under ansvar. För mig betyder det att man lägger ett stort ansvar på att skogsbolagen ska sköta sig. Sedan vet vi inte hur det faktiskt går. Naturvårdsverket konstaterar att antalet hotade arter ökar i alla län. Man skriver också att länen i dag saknar resurser och styrmedel för att uppnå målet Levande skogar och målet Ett rikt växt och djurliv. Jag skulle särskilt vilja veta om miljöministern är beredd att revidera parollen frihet under ansvar, om det är dags att vi tar ett större politiskt ansvar för skogspolitiken i landet.

Fru talman! De 16 svenska miljökvalitetsmålen har beslutats därför att de behövs. Det finns en allvarlig bakgrund till dem. Därför känns det väldigt bra att vi nu har gått igenom redovisningssystemet och underlaget runt det, så att vi har tuffa och ordentliga granskningar av var vi ligger på vägen mot att så småningom nå våra svenska miljömål. Det vi just nu håller på med är den fördjupade utvärdering som flera myndigheter har gjort. Vi analyserar dem och avser att återkomma i budgetpropositionen med förslag vad gäller miljökvalitetsmålen. Redan nu kan jag säga att regeringen avser att lägga fram en proposition inom kemikalieområdet. Underlaget till propositionen är just miljömålsberedningens förslag till strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö. Vi har också nyligen fått resultatet från Avfallsutredningen, som naturligtvis har kopplingar till flera av miljömålen. Vi håller nu på att bereda detta i Regeringskansliet i ett lite större sammanhang för att diskutera mer av de kretsloppsfrågor som vi behöver lösa. Vidare jobbar Naturvårdsverket med program för avfallsförebyggande, och det känns som en väldigt viktig fråga som också berör flera av miljömålen. Alldeles nyligen har regeringen också beslutat om 13 nya etappmål i miljömålssystemet. Det är ett stort jobb, men det är en viktig guide för att vi ska nå de miljömål som vi har beslutat om. Särskilt skulle jag vilja lyfta fram de fyra prioriterade områdena Luftföroreningar, Farliga ämnen, Avfall och Biologisk mångfald. Allt detta påverkar flera av de svenska miljömålen. Kemikalieinspektionen arbetar ju med en handlingsplan för giftfri vardag, och det påverkar målen Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Nu i januari har vi tillsatt en utredning för att synliggöra värdet av ekosystemtjänster. Det berör också flera av de svenska miljömålen och är avsett för att vi ska kunna ta ett par rejäla steg framåt mot att uppnå de svenska miljömålen. I april förra året tillsatte vi Vattenverksutredningen. Där finns också tydliga kopplingar till främst de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen. Naturvårdsverket har i samråd med Havs och vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå i land och vattenmiljön. Det berör också en handfull av de svenska miljömålen. Vi har också gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera myndigheternas arbete inom miljömålssystemet för att se hur olika sektorsmyndigheter lever upp till det ansvar de har och hur deras miljöarbete bidrar till att nå generationsmål och miljökvalitetsmål. Detta handlar om sektorsmyndigheter. Det handlar om bostäder, vatten, infrastruktur, utbildning, skog och matproduktion och om alla de områden som berörs av de svenska miljömålen. Därmed tycker jag att vi under det senaste året har fört arbetet rejält och tydligt framåt när det gäller att närma oss de svenska miljömålen. Det tycker jag är bra.
Fru talman! Jag studsade till en aning när miljöministern sade att vi har tagit stora steg framåt för att uppnå miljömålen. Jag förstår inte riktigt hur man kan säga det. Mellan raderna låter det som om vi har en miljöminister som är ganska nöjd med att vi kommer att uppnå endast ett och ett halvt av de 16 miljömålen. Så kan det väl ändå inte vara, Lena Ek? När jag efterfrågar nya politiska beslut och nya styrmedel kan det till exempel handla om ekonomiska styrmedel för att lösa miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Det kan handla om att vi inför en flygskatt på utrikesflyget, så att flyget får ta ett större klimatansvar. På så sätt genererar vi också pengar till kollektivtrafiken. Man kan införa en kilometerskatt på långtradartransporter. Då blir det dyrare att transportera gods på våra vägar, och man kan föra över de intäkterna för att bygga ut järnvägen. Man kan höja koldioxidskatten, som vi i Vänsterpartiet har föreslagit. Man kan anslå mer pengar till kollektivtrafiken och för nationella pengar för ökad cykling. Man kan ha ett nationellt klimatinvesteringsprogram för alla de kommuner och landsting som vill investera i klimatet. Alla dessa exempel är sådant som Lena Eks regering avfärdar. Det är exempel på vad jag tycker är konkreta styrmedel som skulle kunna bidra till kraftiga steg framåt när det gäller det första av klimatmålen, Begränsad klimatpåverkan. De skulle också kunna bidra till att vi kommer närmare en lösning på ett annat klimatmål, nämligen Frisk luft. Om vi minskar utsläppen av växthusgaser vet vi att andra utsläpp troligen också minskar och att vi därmed får en bättre luft. När det gäller miljökvalitetsmålet Frisk luft har vi jättestora problem med höga partikelhalter till exempel här i Stockholm, i Uppsala, i Södertälje och i Göteborg. Vi överskrider redan nu EU:s gränsvärden för partikelhalterna. Här väntar våra kommuner på regeringsbeslut för att exempelvis kunna få ta ut avgifter på dubbdäck eller få ha förbud mot dubbdäck. Det vore intressant att av Lena Ek få veta om man har kommit någon vart på det området. Jag fick inte riktigt något bra svar på min fråga om miljömålet Levande skogar. Där säger landsbygdsministern som ett mantra att det är frihet under ansvar som gäller, att vi inte ska ha hårdare krav på skogsbolagen och att vi får hoppas att de sköter sig. Vi ser dock att det finns mängder av missförhållanden vid exempelvis stora avverkningar ute i våra skogar. Vi har faktiskt löjligt låga straff mot dem som bryter mot våra lagar ute i skogen. Det finns inga öronmärkta bidrag för dem som vill ha ett alternativt skogsbruk. Skulle sådant som jag nu har tagit upp kunna vara exempel på hur man kunde komma lite närmare att uppnå miljömålet Levande skogar? Jag frågade också om miljöministern är beredd att verka för att miljömålen tydligare integreras i regeringens förslag i form av propositioner, departementsskrivelser och sådana saker. Miljöministern säger att det redan i dag fungerar så. Jag måste dock säga att när jag läser propositioner från till exempel Finansdepartementet eller Näringsdepartementet tycker då inte jag att det finns någon klar och tydlig miljökonsekvensbeskrivning i de förslagen. Tycker verkligen Lena Ek att det fungerar väl som det funkar i dag?
Fru talman! Jag skulle också kunna använda mina fyra minuter till att räkna upp olika möjliga reformer, men nu var det inte detta frågan gällde. Frågan gällde hur vi får fram detta. Hur tar vi steg åt rätt håll? Vi har i grundlagen väldigt tydliga krav på hur ärenden ska beredas. Det är därför alla förslag börjar med regleringsbrev, med särskilda uppdrag, med utredningar och med remissomgångar. Jag har använt fyra minuter för att redogöra för de uppdrag som är utlagda - listan är inte ens fullständig, utan jag skulle kunna hålla på längre - för att vi ska ha ett rejält underlag för att ta steg framåt för att nå de svenska miljömålen. När det handlar om så här stora samhällsförändringar krävs det systematik i hur man arbetar. Jag tror att det är viktigt för att man ska kunna göra detta så bra som möjligt. Däri ingår också att göra det så kostnadseffektivt som möjligt. Det är också därför som det är väldigt bra, förutom det som handlar om hur vi får fram underlag till olika slag av reformer för att nå våra svenska miljömål, att de svenska myndigheterna, 190 stycken, har ett miljöledningssystem enligt miljöledningsförordningen. Det ska finnas miljöpolicy och miljömål som ska bidra till en hållbar utveckling och till att man når de nationella miljökvalitetsmålen. Det här är en kombination. Man lägger ut kraven. Man ser också till att följa upp dem. Där har vi Statskontorets uppdrag, som jag nämnde alldeles nyss, som jag själv tror kommer att betyda väldigt mycket, eftersom de här myndigheterna har ett utvecklingsansvar på sina respektive sektorsområden Till detta kommer att Riksrevisionen granskar olika aspekter av klimat och energipolitiken. Det tycker jag personligen är oerhört bra. Det innebär att man upptäcker var det här miljöansvaret inte tas på allvar, hos vilka myndigheter. Men man anger också förbättringsmöjligheter. Riksrevisionens rekommendationer har redovisats till riksdagen i särskilda skrivelser. De är på sina områden väldigt detaljerade, tycker jag, och oerhört användbara i vår gemensamma ambition att vi ska komma längre på det här området. Det kommer en slutrapport under året vad gäller det här. Sammantaget skulle jag vilja säga att det pågår ett rejält och gediget arbete för att ge oss en bättre kunskapsbas när det gäller var vi faktiskt står. Det är inte så övergripande och summariskt som det har varit förut. Det handlar om att se till att lägga ut de uppdrag som behövs och skaffa oss det beredningsunderlag som vi behöver enligt den svenska grundlagen för att komma vidare samtidigt som vi på de svenska sektorsmyndigheterna har ett väldigt tydligt uttalat ansvar. Vi har en uppföljning, en specialgranskning av Statskontoret. Riksrevisionen har också jobbat med de här frågorna. Därmed har vi, tycker jag, en sammantagen arbetsmetod som kommer att föra oss framåt mot målet att nå de svenska miljökvalitetsmålen.
Fru talman! Lena Ek har ett anförande kvar på sig att kommentera den fråga som jag nu ställer för tredje gången: Anser Lena Ek att det fungerar väl med skogspolitiken, med parollen "frihet under ansvar"? Eller instämmer Lena Ek i det som jag tolkar att Naturvårdsverket menar, att de befintliga styrmedlen och resurserna inte är tillräckligt effektiva för att vi ska uppnå målet om levande skogar? Vi i Vänsterpartiet har avsatt särskilda medel för att de skogsbrukare som vill bedriva till exempel hyggesfritt skogsbruk ska kunna få pengar för att göra det. Vem som helst kan i dag bedriva det, men det är sannolikt att man kan dra in lite mer pengar om man totalavverkar allting. Vi tycker också att det ska finnas krav på samråd med lokalbefolkningen och dem som är berörda av en slutavverkning. Man ska samråda med dem så att man gör det här på ett sjyst och etiskt sätt. Det är två konkreta exempel på hur vi kanske skulle kunna komma lite närmare målet om levande skogar. Vad anser miljöministern om det? Jag förstår mycket väl, Lena Ek, att det är ett långsiktigt arbete. Man behöver mer kunskap. Det krävs systematiskt arbete och alla de saker som du tar upp. Men det vore intressant om du ändå kunde svara när det gäller några av de bollar som jag kastar upp. Det finns mängder av konkreta ekonomiska och politiska styrmedel som man kan och borde använda nu när vi ser att åtminstone 14 av de 16 viktiga miljömålen inte kommer att uppnås. Man kan inte bara gömma sig bakom utredningar och att man ska lyssna till höger och vänster. Som minister måste du också våga peka med hela handen för miljöns skull. Jag hade en konkret fråga om partiklar i våra storstäder, till exempel. Hur långt har man kommit med att hjälpa våra kommuner att lösa det problemet? Jag vill tacka för den här debatten. Jag tycker att den har varit upplysande, men jag tror att vi kommer att få återkomma i den här frågan.
Fru talman! Ja, jag tror att vi kommer att behöva diskutera frågan hur Sverige ska uppnå de svenska miljökvalitetsmålen många gånger framöver, för vi har väldigt långt kvar. Som jag sade när vi inledde den här viktiga interpellationsdebatten är det här en väldigt viktig diskussion. Jag beklagar att det bara är Jens Holm som är närvarande i kammaren. Det borde ha varit flera representanter från alla riksdagens partier, tycker jag. Jag, som miljöminister, och mina företrädare har försökt se till att det här ska göras på ett systematiskt sätt. Det är viktigt med kunskap. Det är viktigt med uppdrag. Det är viktigt med en strategisk ledning, mål, etappmål och uppföljningar. Det som vi har satt på plats under det senaste året är fler etappmål. Det är en mycket tuffare granskning av var vi står när det gäller de svenska miljömålen. Det är en större transparens. Det är väldigt viktigt. Statskontoret har i uppdrag att titta särskilt på vissa myndigheter. Vi har ett miljöledningssystem där alla sektorsmyndigheter har ansvar för att de svenska miljömålen ska nås. Och Riksrevisionen följer upp detta. Samtidigt är det så att när det gäller nya förslag och nya reformer ställer grundlagen det kravet att det ska finnas ett ordentligt beredningsunderlag. Det är anledningen till att jag här har gjort en lång uppräkning av olika uppdrag som vi har lämnat ut för att just kunna ta steg vidare när det gäller de 16 svenska miljökvalitetsmålen. Nu är den här interpellationen utformad så att frågan handlar om vad jag avser att göra för att vi ska nå våra 16 svenska miljökvalitetsmål. Den handlar inte om skogspolitik. Men generellt kan jag säga att skogspolitiken är utformad så att hänsyn och produktionsansvar är likställda. Skogsstyrelsen har ansvar för att se till att det blir så. Och de har naturligtvis samma sektorsansvar som alla andra svenska myndigheter har för att vi ska nå våra svenska miljökvalitetsmål.